Denna enighet framgår ju också av utskottsutlåtandet. Vad man däremot inte blivit enig om är fördelningsgrunderna. De som står för utskottet anser att man skall börja med ett grundbidrag till de politiska partierna och därefter ge bidrag enligt en proportionell fördelning. Detta avviker från det statliga partistödet. Vi anser att det inte finns anledning att ha olika beräkningsgrunder för de båda partistöden som i sak är likartade. Man får väl också hålla i minnet att detta stöd inte är ett allmänt stöd till de politiska partierna, utan det är ett stöd för att ge dem möjlighet att lämna information om den kommunala verksamheten. Har man den utgångspunkten bör det ju vara en proportionell fördelning när det gäller denna informationsverksamhet. Jag tror inte att jag behöver utveckla detta ytterligare. Det finns också en annan synpunkt som kommit fram mycket starkt när det gäller fördelningsgrunderna för det statliga partistödet, nämligen att man skall se till att man inte får fördelningsgrunder som medverkar till en splittring av partierna. Genom att man lämnar grundbidraget, ger man ett stöd till de små partierna, och detta kan lätt bli en frestelse att verka i den riktningen, om man bara ser till pengarna. Jag tror att det finns större förutsättningar för uppkomsten av småpartier i kommunerna än när det gäller rikspolitiken. I samband med den partiella författningsreformen har det också framhållits att man skall försöka undvika sådana anordningar som stimulerar till en splittring i småpartier. Från dessa utgångspunkter, herr talman, har de som nu återfinns på reservationen kommit till den uppfattningen att man bör tillämpa samma fördelningsgrunder när det gäller den kommunala verksamheten som för den statliga. Jag ber därför att få yrka bifall till den reservation som är fogad till konstitutionsutskottets utlåtande.

Herr talman! I likhet med utskottets ordförande vill jag uttala tillfredsställelse över att kommunerna nu medges rätten att lämna bidrag till de politiska partierna för den kommunala informationen. Detsamma gäller ju även landstingen. Man måste konstatera att detta ligger helt i linje med den utveckling som ägt rum. Vi har det statliga partistödet som herr Georg Pettersson omnämnde samt även rätten för kommunerna att ge bi drag till de politiska ungdomsorganisationerna. Vi vet också att vi framför oss har en utveckling mot större kommunenheter, där informationen synes vara mycket viktig, varför den på ett riktigt sätt bör föras ut till medborgarna. Vi har inte särskilt många alternativ att välja på, när det gäller att föra ut informationen. Partierna utgör det lämpligaste instrumentet för att informationen skall nå ut — och nå så långt som möjligt. När det gäller fördelningsgrunderna har enighet inte kunnat uppnås i utskottet. Vi har sett denna fråga på olika sätt. Regeringspartiet menar att man skall ha samma konstruktion här som när det gäller det statliga partistödet, medan vi å vår sida menar att ett grundbidrag som skulle utgå med en fjärdedel av det beviljade anslaget skulle vara mera rättvisande. Herr Georg Pettersson anförde att en sådan konstruktion skulle kunna medverka till en partisplittring. Såvitt vi kan förstå lär. risken inte vara särskilt stor. Men vi får heller inte bortse ifrån att i en demokrati som vår, som vi vill skall fungera, måste man om man är missbelåten med nuvarande partibildningar alltid ha rätt att bilda nya partier, eller partibildningar. Detta ligger faktiskt som ett grundfundament i hela det demokratiska tänkandet. Jag hemställer, herr talman, om bifall till utskottets hemställan. Det betyder bifall till propositionen med den ändringen att ett grundbidrag skall utgå med en fjärdedel av det partistöd som lämnas.
Herr talman! Låt mig allra först helt kort i likhet med föregående talare slå fast det väsentliga i denna fråga, näm ligen att det är en för den svenska demokratin betydelsefull reform som nu skall genomföras och att full enighet råder i huvudfrågan. Jag behöver därför inte orda ytterligare om den saken. Syftet med förslaget att ge kommunerna rätt att lämna ekonomiskt bidrag till politiska partier är att »öka medborgarnas möjligheter till information, inte att gagna partierna i och för sig», heter det i reservanternas yttrande. Jag delar den uppfattningen helt och fullt men vill tillfoga ytterligare en sak, nämligen att fördelningen skall vara så rättvis som möjligt. Ingen lär kunna göra anspråk på att företräda den gudomliga rättvisan, men utifrån syftemålet med bidragen — att skapa bättre möjligheter för partierna att ge information till allmänheten — förefaller det mig gåtfullt hur den fördelningsprincip som reservanterna förespråkar skulle kunna vara den mest rättvisa. Om ett litet parti vill utarbeta ett kommunalpolitiskt handlingsprogram lär det vara lika arbetskrävande och lika kostsamt som om ett stort parti vill göra det. Och inte skall väl det lilla partiet behöva nöja sig med att dela ut materialet till bara en del av hushållen i kommunen? Det stora partiet är i själva verket betydligt bättre rustat genom att det har tillgång till fler egna arbetande medlemmar och kommer därför att gynnas ytterligare genom en fördelningsprincip av den typ reservanterna vill ha. Det förslag som utskottet förordar — för övrigt identiskt med folkpartiets och centerpartiets gemensamma motion — innebär att en fjärdedel av anslaget fördelas lika mellan alla partierna och att resten fördelas mellan dessa partier i proportion till deras mandatantal i fullmäktige. Det förslaget är i själva verket en kompromiss, en eftergift för de intressen regeringspartiet vill hävda. Både rättvisa och billighet talar för en kompromiss av detta slag. Vilka skäl finns då för tanken att hela anslaget skall fördelas i proportion till mandatantalet? Reservanterna presenterar ett enda skäl, nämligen att det bör vara samma princip som gäller i fråga om det statliga partistödet, såvida inte »starka skäl, som direkt anknyter till de kommunala förhållandena» förekommer. Huruvida det finns några sådana skäl diskuteras över huvud taget inte. Det heter kort och gott att denna fördelning är »bestämt att föredraga», och därutöver hänvisas till det enda skäl mot en modell med fasta grundbelopp för alla partier som framförts i debatten om det statliga partistödet, nämligen risken för partisplittring. Detta skäl är emellertid av föga vikt. För det första bör noteras, att sedan det statliga partistödet infördes av 1965 års riksdag har situationen radikalt förändrats i och med den partiella författningsreform som beslutats. Denna innebär ju bl.a. att man genom den s.k. fyraprocentregeln skapat starka garantier mot partisplittring. Några ytterligare garantier eller hindrande åtgärder behövs verkligen inte. För det andra bör observeras att den olägenhet som onekligen kan finnas med stark partisplittring på det rikspolitiska planet inte alls har samma betydelse inom kommunalpolitiken. Stark partisplittring inom riksdagen skulle kunna försvåra och komplicera regeringsbildningen, men eftersom parlamentarismen inte tillämpas inom kommunalpolitiken förlorar ett sådant argument mycket av sin betydelse. Departementschefens påstående att partiernas roll i princip är densamma på det lokala eller regionala planet och på riksplanet är därför en sanning med modifikation. Jag finner således att inga bärande skäl talar mot en konstruktion av det kommunala partistödet i enlighet med den fördelningsprincip som konstitutionsutskottet förordat och att starka rättviseskäl talar för en sådan lösning. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det parti som jag företräder har ju ett något uppmärksammat förflutet när det gäller partistöd över huvud taget, ett förflutet som kanske kan verka något dämpande på entusiasmen inför dagens riksdagsbeslut. Jag vill emellertid erinra om att även vår partigrupp stod bakom en utskottsreservation under vårriksdagen, konstitutionsutskottets utlåtande nr 23. I denna utskottsreservation anfördes följande: »Det statliga partistödets stora betydelse, då det gäller att vidmakthålla och vidareutveckla en fri opinionsbildning har vunnit allmänt erkännande. Uppfattningen att staten måste i väsentlig utsträckning bidra till de politiska partiernas finansiering synes i dag ha stöd av en bred opinion.» Detta uttalande hör också med till vårt förflutna. Vår uppfattning om det kommunala partistödet kommer till uttryck i den motion från vårt håll som redovisas i detta utskottsutlåtande. Den kommunala självstyrelsens villkor förändras undan för undan. Två tredjedelar av kommunantalet har skurits bort under de senaste 18 åren och 1974 återstår endast 282 kommuner av 2498 utgångsåret 1951. Den breda och i alla folkgrupper och bygder förankrade representationen minskar. Den direkta kontakten mellan kommunmedlemmarna och de kommunala förtroendemännen avtar. Starka partiorganisationer är ett sätt att stärka vanliga medborgares inflytande över den kommunala samhällsverksamhet som allt färre får möjlighet att delta i. Den gemensamma valdagen ställer också allt större krav på de lokala partiorganisationerna. Informativ verksamhet mellan valen är också av största betydelse. Mot denna bakgrund kan det kommunala partistödet också motiveras. I föreliggande lagförslag ges primäroch landstingskommuner befogenhet att lämna ekonomiskt bidrag till politiska partier, som är representerade i kom munens fullmäktige respektive landsting. Men inte bara detta; i lagen inskrives också att bidrag utgår till varje sådant parti med samma belopp för varje plats som partiet innehar i dessa församlingar. Ett antal remissinstanser anser att bidrag bör utgå dels med ett för varje representerat parti lika stort belopp, dels med ett visst belopp för varje mandat. Dessa remissyttranden har följts upp i ett antal motioner. Från vårt håll har föreslagits att hälften av det kommunala partistödet skall utgå som fast partistöd och hälften som rörligt bidrag till partierna efter deras mandat. En minoritet i kommunalrättskommittén har också föreslagit att lagtexten skall utformas på detta sätt. Då vårt yrkande föll i utskottet, anslöt vi oss till utskottsmajoritetens förslag om 25 procent till grundbidrag. Jag vill i detta sammanhang uttala min sympati för herrar Ferdinand Nilssons och Torsten Mattssons motionsyrkande om retroaktivt partistöd i visst preciserat fall. Att sedan inte sympatin lett fram till något bifallsyrkande, den svagheten delar jag med motionärernas partibröder i utskottet. Motivet för ett grundbidrag är klart redovisat i utskottets hemställan. Det går inte att bestrida att partiernas kostnader till viss del är oberoende av partiernas storlek. Ett proportionellt bidrag missgynnar de små partierna — det går inte att komma ifrån. Alla partier har samma grundkostnad när det gäller politisk information och kommunalpolitisk utbildning. Ett parti, som förlorar ett val, får sin bestraffning i form av ekonomiska förluster när det gäller både det statliga och det kommunala partistödet. Men det är kanske detta som är meningen. Ett grundbelopp skulle ge ett parti en ny chans. De partier som vinner i ett val får nya pengar, premier av det allmänna! Man kan fråga sig om en fri opinionsbildning skall ha en sådan injektion. Allt slags partistöd har naturligtvis sina mörka fläckar. Ur demokratisk Ang. kommunalt partistöd synpunkt är det högst betänkligt — för att inte säga oanständigt — att partigrupper som inte är representerade i de beslutande församlingarna med sina skattemedel tvingas bidra till den propaganda, som är riktad mot den åskådning de själva företräder. Det heter också i ett remissyttrande, att den kommunala demokratin inte kan vara betjänt av att nya åsiktsriktningar får svårare att göra sig gällande. Detta är ju inte riktigt detsamma som att man vill uppmuntra småpartier. Den enda avslagsmotion som föreligger kan på denna punkt rekommenderas till allvarligt studium.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

Herr talman! Det är naturligt att det senare inlägget inte bör stå utan gensaga. Jag fäster uppmärksamheten på att herr Sten Andersson, sin vana trogen, icke gjorde ett försök att bemöta siffran 41 miljoner i sak. Han gjorde inte något försök att analysera siffran. Han hängde på några grova okvädinsord, och det må beteckna hans debattkonst för dagen.

Herr talman! Ja, det är nu inte mitt specialobjekt detta, och jag har ingen anledning att gå in på detaljer när det gäller valkostnader. Såvitt jag vet hänför sig 28 miljoner av de 41 miljonerna till uppgifter som partiet och dess organ redovisat i offentligt tryck. I övrigt är det beräknade hjälpinsatser från frivilliga krafter genom fackföreningsrörelsen, trycksaker, t.ex. Metallarbetarens enorma valnummer under förra valrö relsen, till mycket stora belopp o.s.v. Allt detia är uppskattningar och det kan man nog föra en saklig debatt om, herr Sten Andersson; Det vore bättre än att hänge sig åt okvädinsord.

Herr talman! Jag utgår från att herr Holmberg inte har det ringaste emot att diskutera den här frågan med herr Sten Andersson vid lämpligt tillfälle under förutsättning att herr Sten Andersson går ifrån sin vana att komma med okvädinsord — att komma med stenar i stället för bröd.
Herr talman! Herr Sten Andersson förde in frågan på pressen, och det förefaller mig vara att blanda ihop begreppen en smula. Men jag vill först notera en annan sak. Herr Andersson erkände att det finns vissa fasta kostnader som är lika för alla partier. Därav borde man dra konsekvenserna också när det gäller fördelningsprincipen. : Jag tror att han överdriver två företeelser när det gäller pressen, nämligen dels "den partipolitiska bundenheten, dels betydelsen i övrigt för opinionsbildningen. Den politiska färgen märks inte annat än på ledarsidorna, och de läses väl inte särskilt flitigt. För övrigt kommer frågan om stödet till pressen att behandlas i andra sammanhang. Jag vill också på tal om bi drag från utomstående nämna, att en motion framlades från folkpartiets sida under vårriksdagen om höjning av det statliga partistödet. Motionens syfte var att vi skulle komma ifrån bidragen från utomstående, men den avslogs utan vidare.

Herr talman! Den princip som herr Ferdinand Nilsson argumenterade för i sitt anförande är naturligtvis riktig. Det är inte demokratiskt att nya åsiktsriktningar får svårt att-:göra sig gällande. Vi skall inte leva i en ständig skräck för småpartier: Den praktiska frågan i dag gäller emellertid om vi skall gå utanför representationen. Det kanske är för mycket begärt att vi från vårt håll, som varit negativt inställda till allt partistöd, skulle gå längre än som här föreslagits. Till herr Sten Andersson vill jag säga att man inte gärna kan bestrida att stora partier — och framför allt organisationer med stort medlemsantal — har lättare att nå ut med sin information. Det måste bli en billigare information för ett större parti än för ett mindre. Det var dessutom en mycket stor överraskning för mig att moderata samlingspartiet har en stark tidningspress, stöttad av vissa 'finanshus. Jag vill bara nämna att i heia Västsverige finns inte en enda moderat tidning.

Herr talman! Herr Sten Andersson överraskade mig nyss i ett senare inlägg med att vara helt saklig. Det gjorde mig mållös några minuter, men nu har jag fått målföret igen och skall ta upp några av de siffror han nämnde till belysning. Han sade att 3 miljoner tidningsexemplar har borgerlig och 1 miljon exemplar socialdemokratisk inställning. Detta är en sanning med stor modifikation. Av de 3 miljonerna har största delen intresse av att vara opolitiska på reportageplats, vilket en tidning bör vara. Det har tyvärr inte den socialdemokratiska pressen i samma utsträckning. Vissa har det — jag kan nämna Arbetet, Norrländska «Socialdemokraten, Värmlands Folkblad. Andra har det inte; jag kanske inte behöver nämna namn. Men bilden är inte fullständig med antalet dagstidningsexemplar. Det finns också något som heter radio och TV, som är det viktigaste informationsmediet i Sverige i dag, inför vilket svenska folket sitter samlat kväll efier kväll — i varje fall delar av svenska folket — och i en framtid kanske större. delen av dygnet. Om jag skall göra ett försiktigt påpekande i det sammanhanget vill jag säga att regeringspartiet i fråga om informationen genom radio och TV i varje fall icke varit i ett sämre läge. Detta är på sätt och vis naturligt, eftersom regeringsställningen alltid ger vissa fördelar när det gäller sådan information. Det är onekligen regeringen som lägger fram de viktiga förslagen och som kan genomföra desamma så länge den har majoritet. Detta gäller i alla länder. Det gäller i England och har i alldeles särskilt hög grad gällt i Frankrike, innan den nuvarande regeringen började ändra på detta förhållande och minskade regeringsdominansen i radio och TV. Sedan tillkommer andra faktorer, såsom hela den mycket stora och välskötta fackförbundspressen. Upplagesiffrorna har jag inte för ögonblicket i huvudet, men herr Sten Andersson har dem säkert i huvudet. Denna press får vi inte bortse från; den är ett informationsorgan av stor betydelse i sammanhanget. Jag tror att man finner, om man tar hänsyn till dessa faktorer, att de borgerliga partierna snarare är i underläge i förhållande till socialdemokratin än tvärtom, så länge socialdemokratiska partiet är i regeringsställning.

Herr talman! Att räkna pluspoäng var gång någon framträder i TV är naturligtvis inte helt riktigt. Ibland kan det faktiskt bli minuspoäng också, herr Sten Andersson.

Herr talman! Låt mig här i korthet säga att jag är anhängare till det statliga partistödet och att jag beklagar, att de politiska partierna i detta land inte kunnat ta sig samman och enas om ett statligt partistöd av den storleksordningen ait det täcker rimliga kostnader för partiernas verksamhet både när det gäller den rikspolitiska och den kommunalpolitiska verksamheten. Men samtidigt är jag kanske, om inte ensam så 1 varje fall en av de få i denna kammare som är lika avgjord motståndare till kommunalt partistöd. Vi diskuterar nu frågan om rätt för kommunerna att få besluta om kommunalt partistöd. Jag medger att kommunerna måhända bör ha en sådan rätt.

Sedan det vid gårdagens talmanskonferens visat sig att det av första lagutskottet och bevillningsutskottet till fredagen den 5 december upptagna ärendet angående ändring i ärvdabalken kan företagas till behandling i kamrarna redan torsdagen den 4 december, får jag meddela, att arbetsplenum fredagen den 5 december inställes. Bordläggningsplenum hålles kl. 14.00. Torsdagen den 4 december hålles arbetsplenum i enlighet med den ursprungliga tidsplanen, d.v.s. kl. 11.00. Jag kan vidare meddela att det till onsdagen den 17 december upptagna ärendet från utrikesutskottet angående förbud mot spridning av kärnvapen kommer att upptagas till behandling redan tisdagen den 16 december. Kungl. Maj:t hade föreslagit, att kommuner och landstingskommuner genom en särskild lag skulle tilläggas befogenhet att lämna ekonomiskt bidrag till politiskt parti, som, under den tid beslut om bidrag avsåge, vore representerat i kommunens fullmäktige respektive landstinget.

kunna utgå retroaktivt även till tidigare i den kommunala församlingen icke representerat parti som vid valet erhållit mandat för det år valet ägt rum.

Herr talman! Konstitutionsutskottet anför i sitt utlåtande att man är ense med motionärerna om det angelägna i själva frågorna. Såvitt jag förstår är vi här i kammaren, liksom allmänheten, ense om att den kommunala självstyrelsen är en viktig del av vår demokrati. Utskottet anser emellertid inte att motionerna om en utredning rörande inrättande av kommundelsråd och stadsdelsråd kommer att ha betydelse för en vidgning och förbättring av den kommunala demokratin. Utskottet avstyrker därför motionerna av i huvudsak tre olika skäl. Man påpekar för det första att det kommunala stödet till partierna kommer att ge dessa möjligheter till en förbättrad information och till en ökad fördjupning av den kommunala demokratin. För det andra menar man att möjlighet kommer att finnas att öka antalet fullmäktige och att utse suppleanter för dessa i fullmäktigeförsamlingarna. Därmed kommer man också att uppnå en förbättring av den kommunala demokratin. För det tredje hänvisar utskottet till att det pågår överläggningar i syfte att företa en översyn av den kommunala demokratin. Av dessa skäl föreslår inte utskottet någonting alls, utan anser att saken ordnar till sig i alla fall. Jag kan inte dela den meningen. Med min motion har jag inte avsett att föreslå något tvång att införa kommundelsråd och stadsdelsråd. Min avsikt har varit att åstadkomma en samlad översyn av problemen och att framlägga något slag av mall för hur sådana råd lämpligen skulle kunna konstrueras. Vad som har presterats av kommunalrättskommittén, i försöken på vissa håll med stadsdelsråd, samt vad som har uträttats av lokala frivilliga stadsdelsföreningar, har väl ändå visat att man är villrådig och inte riktigt vet hur man skall gripa sig an problemet. Man vet inte hur ett sådant här organ skall se ut. Det finns olika förslag och tankar, men man vet inte vilka arbetsuppgifter organet skall ha. I vissa fall anser man att det är olämpligt att det får några uppgifter alls och i andra fall anses att det kan få vissa uppgifter. Andra åter menar att redan de organ som finns kan fungera som sådana här råd i speciella frågor.

Jag anser också att man bör ta upp problemet om sättet att tillsätta dessa organ och frågan om deras arbetsuppgifter. Det vore önskvärt att kommundelsråd kunde väljas i öppna val, vilket jag dock knappast tror är möjligt. Vi kommer ju att få tre val på samma valdag, och att ordna speciella val för »råden» finner säkert många vara omöjligt. Problemet bör dock kunna penetreras. Under alla förhållanden bör det finnas möjligheter för kommunalfullmäktige att tillsätta råden i samråd med de olika partiorganisationerna i berörda kommundelar. Kommundelsråden skulle i första hand tjänstgöra som opinionsorgan med yttrandeoch initiativrätt och alltså vara kontaktorgan mellan opinionen inom respektive arbetsområde och den centrala förvaltningen. Jag tror också att om dessa organ skall kunna bäras upp av en levande lokal opinion, så är det önskvärt att de ges mera reella ar betsuppgifter, dock av en viss begränsad omfattning så att effektiviteten i kommunens förvaltning inte rubbas. I de motioner som avgivits i denna fråga har olika synpunkter på dessa problem redovisats. Jag tror att det skulle ha varit av värde om man med utgångspunkt därifrån hade kunnat arbeta vidare på detta speciella spörsmål. En väg hade varit att motionerna hade överlämnats till den arbetsgrupp för en samlad översyn av den kommunala demokratin som började sitt arbete i april i år. Den kommittén var inte aviserad när jag skrev min motion i januari. Nu lär det emellertid inte vara möjligt att överlämna motionerna till denna arbetsgrupp, eftersom de inte fyller vissa formella krav. I det läget, herr talman, ser jag mig ingen annan utväg än att yrka bifall till min motion, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om en snabb utredning rörande frågan om tillsättande inom storkommunerna av statsdelsråd eller kommundelsråd med bl.a. sådana uppgifter som berörs i min motion.

Herr talman! Jag vill bara deklarera att jag har starka sympatier för herr Lundströms resonemang i dessa väsentliga frågor. Det är nog formellt riktigt som herr Lundström säger att det inte går att utan vidare skyffla över motionerna till arbetsgruppen. Men, herr Lundström, som ledamot av arbetsgruppen åtar jag mig att se till att de synpunkter och tankegångar som här har framlagts tas upp i arbetsgruppen.

Herr talman! I förevarande motion föreslås, att ensamföretagare på jordbrukets och andra områden skulle få möjlighet att bli krigsplacerade på hemvärnsförband. Denna motion har inte föranlett någon reservation eller något tillstyrkande av utskottet. Bland de remissyttranden som avgetts är ett från överbefälhavaren. Överbefälhavaren anser att en sådan förändring som här föreslås skulle innebära ett stort ingrepp i det moderniserade värnpliktssystemet. Han anför vidare att förslaget skulle innebära en förändring av hemvärnets karaktär från en frivillig organisation till en organisation med blandad frivillighet och blandat obligatorium och menar att detta skulle vara till nackdel för hemvärnet. Vi motionärer har den uppfattningen att ett genomförande av vårt förslag bör vara till fördel för såväl hemvärnet som naturligtvis de värnpliktiga företagarna som många gånger får en inkallelseperiod som ur deras och företagets synpunkt är mycket besvärlig. Jag vill understryka att vi är på det klara med att sådana synpunkter får vika i en beredskapssituation eller i ett krigstillstånd men att en sådan anpassning mycket väl kan ske under fredstid och under fredstidsövningar. Herr talman!

Jag har, herr talman, inte något yrkande.

Herr talman! Föreliggande motioner har väckts för att en demokratisering 1 enlighet med den allmänna diskussion som nu förs om ett ökat inflytande och om företagsdemokrati o. s. v. skall kunna införas även på försvarets område. Motionärerna anser att framför allt den värnpliktiga personalen under nu rådande förhållanden sällan har någon möjlighet att ge sin mening till känna. Vi är väl medvetna om förekomsten vid de militära förbanden av företagsnämnder för på förbanden anställd personal. Vi vet också att dessa företags-, nämnder på det militära området fungerar på ungefär samma sätt som på den enskilda sektorn. Det syfte som vi har velat aktualisera genom vår motion har nu i viss mån tillgodosetts genom det beslut som Kungl. Maj:t har fattat att på statens bekostnad arrangera s.k. värnpliktsriksdagar. Jag vill begagna tillfället att uttala tacksamhet över att värnpliktsriksdagar nu kommer att ordnas genom statsmakternas försorg och på statens bekostnad. Det är bara i detta sammanhang att hoppas att värnpliktsriksdagarna skall kunna genomföras i en sann demokratisk anda och ge möjlighet för de värnpliktiga att framföra synpunkter på olika frågor. Motionen har dock naturligtvis därutöver syftat litet längre och djupare. I olika sammanhang, t.ex. i samband med övningar, har vi velat skapa möjligheter till något förändrade förhållanden. Här har många ting diskuterats. Hälsningsplikten är en liten detalj. Många andra finns där också. över huvud taget har vi med vår motion velat peka på hur viktigt det är att den värnpliktiga personalen genom demokratiseringsprocesser av olika slag ges ett ökat medinflytande. Vi tror att försvarsviljan och försvarsandan därigenom skall förbättras och fördjupas hos den värnpliktiga personalen. Herr talman! Jag ber att få understryka vår glädje över att värnpliktsriksdagar nu kommer att anordnas på sätt som Kungl. Maj:t föreslagit. Jag har inte något yrkande med anledning av statsutskottets utlåtande nr 157.

Herr talman! För några dagar sedan fick vi del av en undersökning, som hade gjorts vid universitetet i Lund. Den kom fram till att det för Norrland förmodligen betydde mer att flyget är underutvecklat än att godstransportsidan har höga kostnader. Utredningen förklarar att lokaliseringen av ett företag till mycket stor del bestäms av företagets möjligheter att ha nära och snabba kontakter med beslutscentra i huvudstaden. De synpunkterna blir viktigare och viktigare. Mot detta kan naturligtvis anföras att mycket talar för att också godstransporterna ökar i betydelse. Den tanke som framfördes för några år sedan, nämligen att de höga transportkostnaderna på järnväg snarast hjälpte näringslivet i Norrland, berodde på att man då föreställde sig att näringslivet där väsentligen var inriktat på en lokal marknad. I samma ögonblick som det norrländska näringslivet vill expandera och sälja söderut kommer självfallet godstransporterna att få en avgörande betydelse för näringslivets möjligheter att expandera. Men hittills och i dagsläget betyder persontransporterna möjligen mera. Till viss del beror situationen i Norrland på att det svenska inrikesflyget kom i gång så sent och internationellt sett är tämligen underutvecklat. Det vore naturligtvis fascinerande att utreda varför det gick så långsamt i detta land. Man kan gå 50 år tillbaka till den tidpunkt då Enoch Thulin sökte de första koncessionerna. Det är egentligen först under de senaste tio åren som en utveckling har skett på detta område. De föreliggande motioner som gäller inrikesflyget behandlar till stor del godstransportorganisationen. I motionerna föreslås att ett statligt monopol skall inrättas som, såvitt jag förstår, skall ha hand om både regelbunden och icke regelbunden lufttrafik på fraktområdet. Det är naturligtvis lätt att visa att hittills har persontransporter och godstransporter varit hårt integrerade. Det kan sägas att inrikesflyget, sådant det är i dag, egentligen till Ang. inrikesflyget, m.m. stor del är någonting som vi fick på köpet när tidningstransportorganisationen byggdes upp. Man kan gå tillbaka ända till mitten av 1920-talet, när Aerotransport började med sina omskrivna fisktransporter från Västkusten till Stockholm. Skulle vi genomföra förslaget att förbjuda företag att syssla med både personoch godstransporter, så skulle det naturligtvis innebära att Linjeflyg fick avstå från posttransporterna, från en stor del av tidningstransporterna och från mycket annat och alltså få ett sämre kapacitetsutnyttjande, d.v.s. antingen sämre regularitet, färre linjer, eller högre priser. Utskottet accepterar inte detta och säger att det inte finns behov av flera företag på det här området än de som redan finns, alltså Linjeflyg och SAS. Motionärerna avser uppenbarligen också den icke regelbundna trafiken, alltså chartertrafik och taxitrafik. De vill ait också sådan verksamhet skall göras till föremål för monopol och kriminaliseras för andra företag än ett statligt. Utskottet hoppar över det där och hänvisar enbart till SAS och Linjeflyg. Detta kan tolkas så att utskottet vill ge dessa företag monopol också på den icke regelbundna trafiken, men jag antar att det inte förhåller sig på det sättet. Oklarheten i vad utskottet egentligen avser blir ännu större, när man kommer in på det halva medgivandet till vad motionärerna säger om behovet av samordning mellan inrikesflygets stamoch anslutningsnät. Det är svårt att veta vad som avses med detta. Den gängse terminologin är den att stamlinjer är de linjer som SAS hade innan Linjeflyg tillkom. Eftersom Linjeflyg bara fick linjen till Visby, skulle med stamlinjer avses de direkta linjerna från Stockholm till Luleå—Kiruna, till Göteborg och till Malmö. Avser utskottet med sitt utlåtande att dessa linjer skall anpassas till övriga linjer, så innebär det ju i klartext bara att man vill att SAS och Linjeflyg skall slås ihop. I och för sig finns det, såvitt jag förstår, starka argument för det, bl.a. det att SAS ju fortfarande hävdar att företaget har förlust på sina inrikeslinjer, vilka dock har högre beläggning än genomsnittssiffrorna för Linjeflyg. Man kan föreställa sig att ett sammanslaget företag skulle få bättre möjligheter att driva aktiv taxepolitik än vad Linjeflyg i dag har, eftersom Linjeflyg tydligen får ta på sig introduktionskostnader för nya linjer. Bolaget skulle alltså i och för sig ha behov av de fasta linjerna »i botten». Av utskottets fortsatta argumentering framgår att med stamlinjer menas förmodligen inte vad jag nyss talat om, utan också de linjer som Linjeflyg i dag har. Med anslutningslinjer avses tydligen då de linjer som andra företag trafikerar. I så fall blir slutsatsen också rätt konstig. Var linjen till Hultsfred en stamlinje när Linjeflyg drev den? När Linjeflyg lade ned linjen och ett annat företag trafikerade den, blev den då en anslutningslinje? Och blir den på nytt en stamlinje, om Linjeflyg återigen öppnar trafik på den linjen? Då är utskottets definition på stamlinjer mycket besynnerlig. Eller är det möjligen på det sättet att med stamlinjer avses linjer fram till de statliga primärflygplatserna och med anslutningslinjer sådana som normalt kallas matarlinjer, d.v.s. linjer från lokala flygplatser till primärflygplatserna? Uttalar utskottet att all sådan trafik skall drivas av Linjeflyg eller SAS? Motionärerna är i sin motivering inne på tankegången att detta blir mera rationellt; man kan utnyttja kapaciteten bättre. Vi kan emellertid ta några konkreta fall. Jag tänker närmast på förhållandena i Norrlands inland. Där finns sedan decennier tillbaka företag som sysslar med fjällflygningar. De förfogar över små maskiner som skulle passa för detta ändamål, maskiner som ra till en viss del skulle behöva tas i anspråk för matartrafik. Dessa företag har således bättre kapacitetsutnyttjande än SAS och Linjeflyg skulle nå med särskilda maskiner för en och annan matartur till den ordinarie dagsturen. Det framgår inte klart av utskottets skrivning till vilken av dessa tolkningar som utskottet ansluter sig. Eftersom utskottet vill överlämna sin skrivning till Kungl. Maj:t, skulle det ju vara av värde för Kungl. Maj:t att veta vad som egentligen avsetts. Man kan också i fråga om motionärerna konstatera att de i en negativ skrivning om allmänflyget och de mindre flygföretagen drar in argument av typen, att bruksflyget inte drivs efter tillstånd, utan att här bedrivs en verksamhet utan kontroll. I luftfartsförordningen sägs dock klart att bruksflyg inte får drivas utan tillstånd av luftfartsverket. Något tillstånd av Kungl. Maj:t behövs dock inte. Sådant tillstånd erfordras endast beträffande linjeflyg. Den stora frågan i utskottsutlåtandet och den lilla frågan i motionen gäller flygplatserna och utbyggnaden av flygplatser. Luftfartsverket har en negativ inställning i sitt yttrande. Verket säger att man inte tror på behovet av en riksöversyn på detta område. Det framhålls att verkets uppgift är att sköta de statliga primärflygplatserna och alltså i och för sig inte har någonting med skötseln av mindre flygplatser att göra. Verket vill uppenbarligen inte vara med om någon utredning, utan tycker att länsstyrelsen kan sköta detta. Lika fullt kommer utskottet fram till att en översyn bör ske, som skall göras i samråd med eller kanske till och med av luftfartsverket. Detta är besvärande, därför att luftfartsverket har en dubbel funktion. Luftfartsverket är visserligen tillståndsgivande och inspekterande myndighet, men luftfartsverket är också ett affärsdrivande verk. Luftfartsverket har därför ett ekonomiskt intresse för egen del används för mycket annat och som ba-av att så mycket som möjligt av fly get riktas in på dess egna flygplatser, alltså de tretton statliga primärflygplatserna. Vi har redan i dag praktiska exempel, jag skall ta ett här från Stockholm, som visar att många flygare avstår från att landa på Bromma på grund av landningsavgifterna och i stället landar, med större risk, på Skå-Edeby, trots att detta flygfält inte har belysning på natten. De landar alltså med hjälp av flygplanets egna strålkastare; en primitiv metod som man föredrar därför att det blir billigare. Motsvarande problematik kommer naturligtvis att uppstå också ute i landet. En motsättning i fråga om anläggning av flygplatser när det gäller nya mindre sådana och sådana som luftfartsverket självt har hand om. Man kan fråga om lutfartsverket då verkligen är rätt myndighet att bedöma utvecklingen, speciellt som verkets grundsyn är att någon översyn inte behövs. När man läser utskottsutlåtandet får man en känsla av att utskottet tror sig kunna dra en klar gräns mellan flygplatser för linjefart och sådana för allmänflyget i vidare mening. Det går naturligtvis inte att på förhand säga för vilket ändamål en flygplats kommer att användas. Det går inte att bedöma vilken utveckling som en orts näringsliv kommer att få. Dessutom är det alldeles uppenbart att praktiskt taget alla flygplatser som används för linjefart också utgör flygplatser för allmänflyget. Det finns anledning att notera att utskottet bara på ett par rader i slutet av utlåtandet berör allmänflyget. De motioner som direkt avser allmänflyget och en utredning om dess förutsättningar på sikt behandlas i nästa utlåtande och avslås där. Skulle således utskottets hemställan inkludera en utredning även om allmänflygets utveckling på sikt är det märkligt om ett bifall till denna hemställan skulle förenas med att riksdagen i nästa ögonblick beslutar avslå de motioner, vari framställs önskemål om detsamma. Jag tycker att utskottsutlåtandet är vagt och har en negativ grundton, och det gäller ännu mer de motioner som ligger till grund för det. Jag tänker därför inte rösta för utskottets hemställan. Jag hoppas att regeringen ändå kommer att kunna ta upp dessa frågor. För några veckor sedan fick nämligen regeringen — kanske för första gången — en bedömning av framtiden på detta område. Den har gjorts av styrelsen för teknisk utveckling, som har en transportforskningsnämnd, vilken har försökt studera utvecklingen fram till sekelskiftet. Den har utgått från internationella erfarenheter och också från trenden i utvecklingen hitintills. Nämnden har utgått från att allmänflyget, det inrikes fraktflyget och även linjeflyget får en mycket stor betydelse som lokaliseringsargument. Nämndens synpunkter ligger nära resultaten av den universitetsundersökning som jag nyss nämnde. Flygförhållandena blir kanske avgörande för många företags lokalisering. Det finns redan i dag exempel på företag som flyttat från huvudstaden och sagt, att de kan få arbetsmarknadsmässiga fördelar av att ligga ganska långt från huvudstaden men ändå genom ett eget flygplan ha en nära kontakt med de institutioner och andra kanaler i Stockholm eller på kontinenten som de vill ha förbindelse med. Genom flygplanen har företagen möjligheter att 1okalisera sig till andra platser än de hade tidigare, och vi är naturligtvis ändå bara i början. Hur dessa frågor bedöms av kommunerna själva är lätt att se om man studerar vad som reellt har gjorts. Det framgår mycket tydligt att kommunerna i norra delen av landet — inte minst i inlandet — själva i stor utsträckning har tagit initiativ. Åtminstone varje kommunblock reflekterar nog på att anlägga en dylik flygplats, och i många fall har det redan gjorts. Kommunerna gör naturligtvis detta tämligen oberoende av vilken bedömning en rikspla nering skulle komma att göra. Om detta blir ett lokaliseringsargument vill man ha en flygplats klar, eller åtminstone färdiga planer. Om ett företag vill ha tillgång till en flygplats vill kommunen snabbt kunna få fram den. Det är alldeles uppenbart att man i t.ex. Jämtland, Hälsingland och det inre av Västerbotten tänker i flyg på ett helt annat sätt än man gör i södra Sverige. Det är kanske självklart, eftersom avstånden i norra Sverige har helt annan betydelse. Man kan också säga att propån från styrelsen för teknisk utveckling var intressant så till vida att den skar sig mot den hittillsvarande utvecklingen. Styrelsen har ansett att den tekniska utvecklingen möjliggör kortare banor och mindre buller. Härigenom kan flygplatserna läggas närmare tätorterna än tidigare. Det är viktigt att få många flygplatser, cch det måste då vara rimligt att satsa på ett stort antal flygplatser som kostar mellan 2 och 10 miljoner kronor i stället för mastodontanläggningar för hundratals miljoner kronor. Styrelsen uttalar mycket klart att Bromma och Torslanda bör finnas kvar och att, om Bulltofta av ett eller annat skäl läggs ner, en närflygplats måste byggas i Malmöområdet. Detta är en av de stora frågor som är svåra att avväga, och styrelsen för teknisk utveckling kan naturligtvis endast åberopa hur man tror att det kommer att bli i framtiden. Debatten kring flygplatserna i Sverige har ju till stor del rört sig om att anpassa sig till en bebyggelseplanering i andra sammanhang, som redan ägt rum. Herr talman! Jag hade avsett att nu tala om utlåtandet 159 och ämnar återkomma till utlåtandet nr 160.

Herr talman! Jag hade tänkt att relativt kort uppehålla mig vid detta utskottsutlåtande och tala om att det i stort sett är skrivet utifrån felaktiga premisser. Men herr Lindblads långa inlägg ger också anledning till en del andra reflexioner. Jag gjorde några anteckningar under herr Lindblads inlägg. Där fanns en del allmängods om att vi eftersträvar statligt monopol — det är herr Lindblad tydligen emot lika mycket som statsutskottet. Det var en del funderingar om att inrikesflyget har vuxit fram som en följd av godstransporterna. Vi vill i motionen framhålla nödvändigheten av att samordna alla funktioner för inrikesflyget med de mindre enheterna. Herr Lindblad tror tydligen att vi tycker att taxiflyget är vårdslöst på något sätt. Han säger att vi är emot taxiflyget därför att det inte är kontrollerat. Ett par gånger sedan det yttrandet fälldes har jag läst igenom motionen, och jag kan inte finna att det på något sätt skulle gå att utläsa en sådan bakgrund till vårt ställningstagande. Vad är det man har sagt i själva utskottsutlåtandet? Man har sagt att det inte finns något behov av en utredning om en statlig flygorganisation av detta slag. Det kan jag kanske i dagens läge hålla med om, men inte alls från utskottets utgångspunkt, utan därför att vi redan blivit bönhörda. Från och med den 1 februari i år finns det ett statligt helägt flygföretag för detta ändamål, nämligen Crownair, som inköpts av Utvecklingsbolaget och vars styrelseordförande är Utvecklingsbolagets ordförande. Detta företag har till uppgift att utveckla alla former av sådan flygverksamhet som faller utanför de nu existerande flygbolagens ram. Företaget har mycket snabbt tagit helt nya grepp på flygproblematiken och bidragit kraftigt till Norrlandsproblemens lösning genom samarbete med försvaret i fråga om permittentresor, transport av arbetskraft för AMS 0. s. v. I dag existerar alltså detta företag. Det har planer på att starta en sådan utveckling, det håller på att undersöka möjligheterna att anskaffa sådana plan som utskottet säger att Linjeflyg avser att sätta in vid årsskiftet 1969/70. Tyvärr är frågan om insättande av den typen av plan inte aktuell för närvarande på den kanten. Crownair, som klart har visat att den dogmatiska inställningen emot statliga företag inte alls har någon täckning när det gäller ställningstagandet i detta fall, befinner sig med andra ord i expansion. Detta företag har möjlighet att verka i den riktning motionen avser. Jag har alltså ingen anledning att här polemisera på allvar mot statsutskottet. Utvecklingen kommer att visa att motionärerna i detta fall får rätt. Jag behöver inte framställa något yrkande. Jag vill bara lägga regeringen på hjärtat att fortsätta stödet för den verksamhet som har startat så bra och att tillse att övriga statliga organ medverkar till att ge detta företag ökade rationaliseringsresurser. Det finns en stor flygverksamhet inom den statliga förvaltningens ram som skulle kunna rationaliseras genom en sådan organisation. Jag vill peka på flygningar för kartverket, civila transporter för flygvapnet 0. s. Vv. Jag har alltså, herr talman, inget yrkande på denna punkt.

Det verkade som om herr Hansson menade att Crownair på något sätt skulle överta liknande verksamhet som den som Linjeflyg hade tänkt starta med matarlinjer. Men eftersom man i motionen tidigare talat om behovet av samordning och till och med fått riksdagen att skriva till Kungl. Maj:t att samordning skall ske — vilket troligen skall tolkas så att SAS och Linjeflyg skall ta hand om detta — är det svårt att läsa in i motionen det herr Hansson nu säger.

Herr talman! Det står i den motion som vi har väckt: »Taxibolagens trafikkapacitet är än av relativt ringa omfattning, vilket innebär att dess markoch administrationskostnader blir onormalt höga med hänsyn till deras beläggningskapacitet. Sålunda blir båda trafiksystemen var för sig inte helt utnyttjade, och därigenom kan inte den re sande allmänheten få tillgång till detta kommunikationsmedel till lägsta möjliga kostnad.» Jag tycker att herr Lindblad inte skall läsa in mer i motionen än där står skrivet. Men detta företag, som är relativt nystartat och vars kapacitet herr Lindblad underskattar, har visat sig kunna utföra någonting som hittills inte varit möjligt i vårt land, nämligen att transportera passagerare till biljettkostnader som sammanfaller med järnvägsbiljettskostnaderna. Detta företag har kontaktats av ett stort godstransportföretag som anser det lämpligt att med sin marktransportorganisation integrera en flygtransportlinje för gods från Skåne till Norrland med hänsyn till de speciella behov som Norrlandsproblemen innebär.

Herr talman! Ett par talare har redan betat på verksamhetsfältet från statsutskottets fjärde avdelning. Låt mig emellertid först med avseende på vårt utlåtande nr 159 våga deklarera att detta utskottsutlåtande ingalunda tillkommit utan födslovåndor. I försöken att åstadkomma någonting i kompromissens tecken har utlåtandet måhända i vissa stycken blivit något urvattnat. Jag skall gärna acceptera ett sådant påstående. Låt mig i den väsentliga frågan som berör kravet på en översiktlig plan för inrikesflygets utbyggnad bara få antyda hur man ser på detta bland remissmyndigheterna. Det ansvariga verket, luftfartsverket, ställer sig mycket kritiskt och tycks inte visa det ringaste intresse för att vilja verkligen realbehandla de nog så väsentliga frågor som det rör sig om, nämligen en total översyn för hela riket beträffande den framtida flygproblematiken. På s. 4 i utskottets utlåtande heter det: »Luftfartsverket finner det inte nödvändigt med en landsomfattande översiktlig plan för inrikesflygets fortsatta utbyggnad.» Herr talman! När vi mottog detta remissyttrande, kände man sig i avdelningen givetvis något beklämd. Den ansvariga Jluftsfartsmyndigheten i riket visade således inte något större intresse för att söka titta in i framtiden och för att allvarligt vilja medverka till det nödvändiga planeringsarbetet. Däremot säger Svenska kommunförbundet : »Med hänsyn till att någon plan för det reguljära inrikesflygets utbyggnad inte finns, är det enligt förbundet risk för en mera slumpmässig vidareutveckling av linjenätet beroende av kommunernas vilja att bygga tekniskt tillfredsställande flygplatser och ge ekonomiska garantier för trafikunderlaget. Kommunernas handlande på detta område skulle underlättas om man hade tillgång till en statlig långsiktig planering för det reguljära inrikesflyget.» Därför = tillstyrker man förslaget. Utskottet gjorde som jag nyss sade en sammanskrivning och påpekar att det är nödvändigt att man gör en översyn och lägger fram förslag att meddelas Kungl. Maj:t i en särskild skrivelse. Det är som herr Lindblad mycket riktigt påpekar inte bara fråga om vad Kommunförbundet tycker och vad luftfartsverket tycker, utan även jag skall be att få åberopa vad styrelsen för teknisk utveckling sagt i detta ärende. Den nämnd som styrelsen för teknisk utveckling har tillsatt är sysselsatt med en kvalitativ studie av transporternas sannolika utveckling fram mot år 2000. Vad har man då kommit till? Man anser sig redan nu böra dra vissa slutsatser beträffande luftfartens framtida möjligheter, behovet av flygplatser, flygplatsernas betydelse för den framtida lokaliseringen av industrier, servicenäringar, reservdelslager m.m. I en särskild skrivelse till kommunikationsministern hänvisar man till dessa saker.

Vi fick ju, herr talman, i samband med detta ärende också möjlighet att diskutera statsutskottets utlåtande nr 160. Till detta utlåtande har fogats två reservationer, och utlåtandet tar upp frågor rörande det svenska allmänflyget m.m. Vad är det nu som har inträffat?

Därför avstyrker man de motioner som berör allmänflyget i dess helhet. Jag har inte kunnat finna mig i detta och det av flera skäl. Låt mig peka på några. Man kan klart konstatera att allmänflyget och kanske särskilt affärsflyget är ett komplement till det reguljära flyget liksom till övriga transportmedel. Betydelsen av just affärsflyget har blivit speciellt accentuerad i samband med att näringslivet alltmer internationaliseras. Med affärsflygplan menas ju ett flygplan av allväderstyp, d.v.s. i stort sett jämförbart med trafikflygplan i allmänhet. Det kan konstateras att det land som ligger främst på detta område, USA, i dag har omkring 110 affärsflygplan per en miljon invånare, medan motsvarande siffra för Sverige är enbart 10. Samtidigt vet vi att affärsflyget i Sverige är under mycket stark utveckling. Det är väl detta som gör att inte minst styrelsen för teknisk utveckling nu trycker på, så att man kan få en vettig princip även för det framtida handlandet beträffande allmänflyget, kanske speciellt affärsflyget. Det är detta jag har velat föra fram i min reservation nr 1 till utskottsutlåtandet nr 160. Jag anför där bl.a. att visst har utskottet kortfattat berört allmänflyget i föregående utlåtande, men nog bör det också kunna vara vår uppgift här i riksdagen att ge Kungl. Maj:t till känna det nödvändiga i att man betydligt bättre beaktar allmänflygets framtida villkor. Det är en del av innehållet i reservation nr 1, vilken jag senare kommer att yrka bifall till. Jag skall, herr talman, också med några ord beröra reservation nr 2 i statsutskottets utlåtande nr 160. I en motion från moderata samlingspartiet har vi pekat på de mycket underliga förhållanden som råder för olika flygplansklasser med hänsyn till principen årskort contra landningsoch passageraravgifter. Det ligger i korthet till på följande sätt: Som kammarens ärade ledamöter kanske känner till finns det en internationell flygorganisation, ICAO, i vilken också Sverige är medlem. Denna organisation har för allmänflyg föreslagit och rekommenderat en gräns på 5 700 kg mellan vad man kallar mindre och större flygplan. För flygplan under 5700 kg har man rekommenderat särskilda årskort, och för närvarande har vi sådana i Sverige. De kostar 4 000 kronor och gäller för obegränsat antal landningar på av staten ägda flygfält. ICAO:s rekommendationer går som sagt ut på att årskort skall vara gällande för flygplan intill en vikt av 5 700 kg. Man har följt dessa regler i exempelvis våra grannländer Finland och Danmark. I Norge har man t.o.m. satt gränsen vid 8000 kg. I Sverige tillämpar vi emellertid fr.o.m. april 1968 en maximigräns på 3000 kg. Vi har i vår motion pekat på att detta innebär en fullständig snedbelastning ur konkurrenssynpunkt sett. Vi har i motionen tagit fram aktuella exempel, och vi har i samband med utskottsbehandlingen fått klart bevis för att de är riktiga. Jag åberopar dem, herr talman, också här i dag. När vi i Sverige endast tillåter lösande av årskort intill 3 000 kg-gränsen innebär det följande: Vi har ett stort antal flygplan, som ligger precis kring 3000 kg-gränsen. Vi har flygföretag i Stockholm som opererar med fyra maskiner. Dessa fyra plan väger 2948 kg vartdera. Detta företag erlägger alltså för årskorten 4 Xx 4000, d.v.s. 16 000 kronor i total årskostnad. Det finns ett nästan identiskt likadant flygföretag, som också har fyra maskiner i drift, men detta företags maskiner är försedda med litet bättre säkerhetsutrustning och annan teknisk utrustning och går därför upp i vikt till 3 060 kg. På lika villkor i övrigt får detta andra företag, som således har en viktdifferens på sina maskiner på endast ungefär 100 kg, årliga utgifter på 220000 kronor. Det kan icke vara vettigt att ha en taxepolitik med sådana steg. Detta har också luftfartsverket uppmärksammat, som det säger, och skrivit till Kungl. Maj:t ket har jag emellertid förstått av detta förslag att 3000 kg-gränsen ger sig luftfartsverket inte på, utan det kommer med andra lösningar, som visserligen delvis förbättrar situationen men inte löser den på det sätt man skulle önska. Jag är tacksam för att luftfartsverket i februari månad läser de motioner som vi väckt i januari. Det hade tydligen luftfartsverket gjort, ty i mars skrev verket till Kungl. Maj:t och talade om att det råder fullständigt felaktiga förhållanden på detta område. Vad Kungl. Maj:t kommer att göra vet jag inte, Det är kutym, herr talman, och jag känner väl till den, att riksdagen icke diskuterar taxor som sådana, och jag hoppas att vi inte skall behöva ha polemik på den punkten. Jag bryr mig inte heller om ifall det är x eller y kronor, men det kan icke vara felaktigt om riksdagen för Kungl. Maj:t talar om att också riksdagen anser att denna taxepolitik är orimlig. I reservationen har vi föreslagit att utskottet som sin mening anför »att de av motionärerna påtalade oproportionerliga avgiftsökningarna vid vissa viktgränser måste elimineras». Ingen, herr talman, kan väl tycka att ett sådant påpekande från riksdagens sida är att lägga sig i taxepolitiken i annat avseende än i fråga om ren skälighet. Herr talman! Jag ber att få återkomma med yrkande i samband med behandlingen av utskottets utlåtande nr 160.

Herr talman! Vad gäller statsutskottets utlåtande nr 160 vill jag göra en liten reflexion. Den avser utskottets sätt att välja remissinstanser. Låt gå för att man gick till luftfartsverket som har intresse av att hålla de stora flygplatserna och inte gärna ser en utveckling på det här området, till kommunförbundet som självfallet har intresse av att staten skall betala — d. v. s. motsatt inställning — och även till SAS—Linjeflyg som naturligtvis har intresse av att få så mycket som möjligt till linjebunden trafik. För att få allmänflygets synpunkter gick man till vad som kallas Svenska allmänflygföreningen, eller som den själv kallar sig Svenska privatoch affärsflygföreningen. Anmärkningsvärt är att man inte valde ut det organ som sedan jag höll på att säga ballongepokens tid har följt flygutvecklingen, nämligen Aeroklubben, KSAK. Den har haft en så att säga officiell sanktion att sköta många frågor. Staten ger direkta bidrag till klubbens ungdomsverksamhet och segelflygutbildning. Man har låtit Aeroklubben bedriva säkerhetsutbildning o.d. som annars skulle behöva göras av statliga myndigheter, alltså luftfartsverket. Man har överlåtit sådana uppgifter direkt till denna organisation och givit anslag för detta. Aeroklubben är, såvitt jag vet, den enda organisation som seriöst har utrett dessa frågor. Den gjorde får några år sedan en affärsflygutredning, med trafikexperten professor Björkman och en rad andra sakkunniga. Det är den enda utredning som det över huvud taget går att relatera till, och vi kan nu fyra år efteråt konstatera att utvecklingen blivit ungefär sådan som beräknats. Det kommer i vårt land 1970 att finnas ungefär 1 000 civila flygplan, något som bedömdes i utredningen. Jag har i och för sig ingenting emot att utskottet begärt remissyttrande av den rätt nystartade Allmänflygföreningen, men det tolkas naturligtvis av människor ute i flygklubbarna som någonting mycket egendomligt att man på detta sätt ville ge den nystartade organisationen något slags sanktion och hoppa över den tidigare organisationen, vilket innebar att dessa människor inte fick göra sin röst hörd. Om vi läser igenom yttrandet från Allmänflygföreningen finner vi att den som vanligt tar till hårda ord — det är möjligt att nya föreningar och nya intresseorganisationer gör på det sättet. I debatten om flygplatslokaliseringen betygsätter ordföranden folk som har diskuterat detta som »bullersnobbar». Den är alltså »bullersnobb» som tycker att flygplan bullrar. En annan gång säger han att »vi får intrycket av att kommunikationsdepartementet med avsikt velat vålla största möjliga skada». I och för sig kan naturligtvis också denna förening höras, men det är ett egendomligt sätt av utskottet att icke höra det organ som staten i alla andra sammanhang har relationer till i detta avseende.

Herr talman! Jag skall försöka att inte avsevärt förlänga denna debatt experterna emellan utan hålla mig till vad utskottet har anfört. Jag kan dock inte underlåta att påpeka att utskottets utlåtande nr 159 har fått ett gott betyg från alla håll. Herr Lindblad säger att detta utlåtande är underligt och oklart, herr Hansson säger att det är skrivet från felaktiga premisser, herr Strandberg säger att det är urvattnat och herr Brundin anser att det är fel att dela upp behandlingen av dessa frågor i två olika utlåtanden. Dessa uttalanden tyder enligt min mening på att det är ett ganska bra utskottsutlåtande som vi behandlar, även om det naturligtvis är resultat av kompromisser. Först har utskottet ansett att det inte behövs något nytt statligt bolag för inrikes godstransporter. Det föreligger inte något sådant behov, såvitt vi kunnat finna efter att ha undersökt denna fråga ganska noga. SAS och LIN säger att de kan för överskådlig tid svara för dessa transporter och tillgodose det behov det här gäller. Staten har ju ändå möjlighet att genom sitt engagemang i AB Aerotransport utöva inflytande på dessa företags verksamhet. Jag vet inte någon som har kunnat påvisa att vi skulle vinna några samhällsekonomiska fördelar med att starta ytterligare ett bolag som skulle konkurrera med de tidigare nämnda. Jag vet inte vad man har menat med detta. Som vi nämnt i utskottsutlåtandet måste tillkomsten av ytterligare ett bolag medföra ökade driftsoch administrationskostnader, något som ur samhällsekonomisk synpunkt i varje fall innebär negativa effekter. Jag är intresserad av småföretagsamhet, men jag tycker inte att vi skall försöka starta hur många företag som helst på detta område, om det inte föreligger ett verkligt dokumenterat behov därav. När det gäller den långsiktiga eller den översiktliga planeringen — hur vi nu vill kalla det — har ju ändå utskottet kunnat enas om att skriva till Kungl. Maj:t och ge till känna vad utskottet anfört om en sådan planering, eventuellt genom luftfartsverkets försorg. Vi har inte använt ordet eventuellt, men vi har uttryckt oss litet vagt. Om det finns något verk som har överblick över det här området, så skall det väl vara det verk som sköter verksamheten. Om nu luftfartsverket varken gått in för en översiktlig planering tidigare eller tagit upp tanken på en sådan i sitt remissvar, så är det angeläget, tycker jag, att utskottet uttalar att luftfartsverket skall medverka härvidlag. Luftfartsverket har ju den bästa sakkunskapen för att göra en sådan här översyn. Utskottet har ansett att det inte finns anledning att bryta ut allmänflyget ur den här översynen, utan hela luftfartsområdet måste ingå i den översiktliga planering som bör ske. Därför har utskottsmajoriteten inte kunnat gå på samma linje som herr Strandberg.

Riksdagen har ju, som herr Strandberg själv nämnt, överlåtit åt Kungl. Maj:t och åt verken och företagen att bestämma taxorna, och den principen skall vi väl inte släppa. Herr Strandberg sade att det är klart att vi inte skall tala om hur höga taxorna skall vara men att vi i alla fall skall säga ifrån vad som är oriktigt. Jag anser att när nu riksdagen har överlåtit åt Kungl. Maj:t och åt verken och företagen att bestämma taxorna, så skall vi också hålla fast vid den principen. Jag undrar hur det skulle se ut, om vi här i riksdagen skulle börja diskutera och påverka de taxor och avgifter som de statliga verken tar ut på de områden där de arbetar. Herr talman! För närvarande yrkar jag alltså bifall till statsutskottets utlåtande nr 159 och återkommer senare med yrkande om bifall till utlåtande nr 160.

Herr talman! Jag vill bara ännu en gång understryka vad jag sade förut i replik till herr Persson, nämligen att vi i fråga om taxepolitiken inte skall föreskriva att det skall vara x eller y kronor för en viss sträcka, men taxepolitikens principer har vi ändå möjlighet att diskutera här i kammaren. Vi kommer att få diskutera dem nästkommande vecka, när vi skall ha hela trafikpolitiken uppe till debatt, och vi har diskuterat dem under vårriksdagen, när vi talade om hur telefontaxehöjningar och sådana saker slår orättvist, inte är sammankopplade med lokaliseringspolitiken o.s.v. I reservationen står det inte annat än att riksdagen skall tala om att de påtalade oproportionerliga avgiftsökningarna vid vissa viktgränser måste elimineras. En prin cipiell uppfattning som jag har är att bl.a. av säkerhetsskäl en så orättvis och osund konkurrens inte kan få existera. Det exempel som jag anförde här kan väl inte herr Fritz Persson försvara såsom rimligt och på något sätt befrämjande den konkurrens som vi i alla andra sammanhang så gärna vill slå vakt omkring. När av två praktiskt taget identiskt lika företag det ena får betala 16 000 kronor och det andra 220 000 kronor om året bara därför att det andra företaget råkar ha flygplan som väger ungefär 100 kg mer, då kan man, herr talman, enligt mitt förmenande med skärpa påpeka att det är orimligt.

Herr talman! Jag sade tidigare, och det är klart påpekat i reservationen: »Även om luftfartsverket några måna der efter det motionerna avlämnats agerat i frågan och förelagt Kungl. Maj:t ändringsförslag — — —.» Detta var i mars månad i år. Mig veterligt har Kungl. Maj:t ännu inte gjort några taxeändringar. Just i den situationen kunde det vara lämpligt att riksdagen talar om att så här orättvist får systemet inte vara, så riskabelt från säkerhetssynpunkt och så osunt från konkurrenssynpunkt. Kungl. Maj:t bör se till att en vettigare taxesättning görs.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 63 behandlar en stor och betydelsefull fråga, nämligen riktlinjerna för en omorganisation av den centrala skatteförvaltningen. Förslaget innebär att en central förvaltningsmyndighet — riksskatteverket — inrättas för den centrala ledningen av beskattnings-, uppbördsoch folkbokföringsväsendet i landet. Riksskatteverket är avsett att ersätta nuvarande <riksskattenämnden, centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden samt kontrollstyrelsen. Vissa andra mindre organ skall också ingå. Inom verket skall en särskild nämnd sköta vissa uppgifter, medan på verket som sådant skall ankomma att tolka författningsbestämmelserna. Organisationen går ut på en rationalisering av den centrala skatteförvaltningen. Mot denna rationalisering liksom mot omorganisationsplanen som sådan har reservanterna ingenting att erinra. Vi tillstyrker tvärtom i princip den föreslagna omorganisationen i stort, men beträffande en mycket betydelsefull detalj har vi inte kunnat följa propositionen. I stäl let har vi när det gäller denna detalj ansett oss böra gå på det av landskontorsutredningen framlagda och av nästan samtliga remissinstanser tillstyrkta förslaget, på vilket propositionen i Öövrigt bygger. Vi vill att de judiciella funktionerna på detta område liksom i övrigt skall administrativt skiljas från de fiskala uppgifterna på så sätt att riksskattenämnden bibehålles för de förra, medan de fiskala uppgifterna i fråga om taxering, uppbörd m.m. skall ligga hos verket. Det har varit en strikt tendens på beskattningsområdet att hålla de judiciella och de administrativa fiskala uppgifterna åtskilda från varandra. Sålunda har det ansetts angeläget att på länsplanet prövningsnämnden inte sammanblandas med landskontoret och dess taxeringsavdelningar med fiskala uppgifter. Exempelvis får förste taxeringsintendenten inte delta i prövningsnämndens förhandlingar. Reservanterna har ansett att en dylik ordning borde vara angelägen med tanke på att allmänhetens förtroende för den dömande skattemyndighetens opartiskhet och objektivitet inte skulle lida något avbräck. Av samma skäl har reservanterna ansett att de judiciella uppgifterna på det centrala planet måste vila på ett annat organ än det som hanterar statens fiskala intressen gentemot de skattskyldiga. Det går inte att komma ifrån att statsintresset att hävda statens utskyldsanspråk ibland kan kollidera med de skattskyldigas intressen. Riksskatteverkets tillkomst motiveras i själva verket därmed att man skall effektivisera handhavandet av det statliga intresset. I detta syfte skall riksskatteverket bl.a. ha att ge direktiv till de underlydande skattemyndigheterna. Det är enligt min uppfattning en skärpning i administrationsförfarandet. Att de judiciella funktionerna anförtros åt ett fristående organ är närmast ett rättssäkerhetskrav, men ändå viktigare är att endast genom att de dömande uppgifterna anförtros åt ett dylikt fristående organ manifesteras utåt, gentemot allmänheten, att opartiskheten här kan sättas utom varje tvivel. Sådana dömande uppgifter som det här är tal om är ärenden rörande förhandsbesked och bindande förklaringar samt dispenser och anvisningar angående den materielia tillämpningen av skatteförfattningarna. Det är alltså dessa som vi anser bör anförtros åt ett fristående organ, riksskattenämnden. Det är inte reservanterna som själva hittat på detta, utan vi stöder oss på utredningen och på det övervägande antalet remissinstanser.

Utskottet menar att en sådan ordning kan förhindras genom att man i instruktionen för verket och dess nämnd föreskriver att ordföranden i nämnden inte äger delta i behandlingen av ett ärende när han som verkschef känner sig bunden av ett tidigare inom verket fattat beslut. Fattas bara, skulle jag vilja säga. Reservanterna anser inte att detta är till fyllest. Vi skall inte överdriva våra betänkligheter. Men med tanke på den rättssökande allmänheten anser vi rent principiellt att det bör bli en klar boskillnad i administrativt hänseende mellan de judiciella och fiskala funktionerna. Det är just de judiciella funktionerna som skulle ankomma på riksskattenämnden i en ny skepnad. Herr talman! Det hette på sin tid att Cesars hustru inte fick misstänkas. Detsamma bör gälla om ett statligt organ för judiciella uppgifter, kanske inte minst på beskattningsområdet. Jag yrkar bifall till reservationen med herr Lundström som första namn.

Herr talman! Jag får än en gång tacka herr Gösta Jacobsson för hans alltid visade välvilja att redogöra för de kungl. propositionernas innehåll, så att han befriar utskottsmajoritetens försvarare från denna skyldighet. I föreliggande ärende är vi, som herr Jacobsson sade, i utskottet helt överens om den stora principfrågan, nämligen att man skall ha en central myndighet i form av ett riksskatteverk. Det är bara i fråga om en detalj som vi har delade meningar. Därför bör denna affär mellan herr Gösta Jacobsson och mig bli tämligen kort. Det är ingen oväsentlig skillnad, det medger jag gärna. Man har givetvis alltid att tillse att rättssäkerheten i beskattningshänseende bevakas. Det är ett krav som de skattskyldiga har rätt att ställa på både regering och riksdag, inte minst på dess bevillningsutskott. Vi menar emellertid att rättssäkerheten här inte äventyras på det sätt som reservanterna vill framhålla. Vi anser i utskottet att övervägande skäl talar för att detta nya verk i likhet med alla andra ämbetsverk skall ha rätt att utfärda sina egna anvisningar. Vi kan dra en parallell och se vilka betydande befogenheter exempelvis kontrollstyrelsen har när det gäller utfärdande av anvisningar som även i hög grad drabbar allmänheten som skattebetalare. Vi anser också att rättssäkerheten i detta fall liksom alltid annars är tryggad med hänsyn till att alla sådana beslut får överklagas och prövas i högre instans.

Sedan får man väl förmoda att när dessa anvisningar skall formuleras hänsyn tas till just de synpunkter som både utskottsmajoriteten och reservanterna har anfört. Utskottet säger också i slutet av sitt utlåtande: »Utskottet förutsätter att den pågående utredningen om riksskatteverkets organisation beaktar dessa synpunkter.» Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Det kanske kan tyckas att inte så mycket skiljer oss åt — vi har ju på ömse sidor omvittnat att vi har en viss förståelse för motpartens synpunkter. Men för mig ligger denna fråga främst på det principiella planet. Här finns vissa uppgifter som är av rent judiciell natur. Jag vill särskilt peka på en sådan uppgift som att ge bindande förhandsbesked. Hittills har riksskattenämnden därvidlag faktiskt agerat som en domstol. Att nämnden haft karaktären av en domstol visas också av att besvär över riksskattenämndens förhandsbesked skall riktas till regeringsrätten. Herr Einar Eriksson menade tydligen att inga egentliga olägenheter kunde påvisas och åberopade att kontrollstyrelsen hade haft vissa uppgifter av ungefär samma typ. Men jag vill då erinra om att man på sin tid hade något som kallades Lifaco-affären. Där var det en mycket hård strid som fördes på det rättsliga planet och som gällde kontrollstyrelsens agerande i det sammanhanget.

Herr talman! Till grund för detta utlåtande ligger en motion som väckts av åtta socialdemokratiska ledamöter i denna kammare och nio från samma parti i andra kammaren. De är alla antingen från de skogrika länen i norr och väster eller eljest engagerade i jordoch skogsfrågor. De är bekymrade över avfolkningen i skogsområdena, och deras ord väger tungt i de politiska sammanhangen. Det finns alla skäl för mig och mina likasinnade att lyssna till vad de anför och se upp med vad de kan ha i görningen. Vi förstår deras bekymmer och sympatiserar med dessa, men vi instämmer inte i motiven för deras yrkanden, ty vi tror att bekymren enbart kommer att bli större, om deras rekommendationer bifalles, och inte mindre som de själva tror. Motionärerna vill öka samhällets innehav av skog och dess inflytande över skogsindustrierna samt begär utredning härom. Bankoutskottets majoritet ansluter sig till tanken på en utredning i vad avser ökning av samhällets skogsinnehav och hemställer att motionerna översändes till skogspolitiska utredningen för beaktande. Beträffande skogsindustrierna vill utskottsmajoriteten inte företa en utredning utan säger sig förutsätta, att det i propositionen nr 121 föreslagna statliga förvaltningsbolaget skall pröva ytterligare insatser i skogsindustrin, särskilt då för att öka dess förädlingsgrad. Gemensam för motionärernas och utskottsmajoritetens uppfattning är tilltron till statens överlägsenhet som ägare och förvaltare av skog och skogsindustrier samt till statliga ämbetsmäns större skicklighet att ge sysselsättning och tjäna in pengar på export och hemmamarknad än vad i livslångt arbete tränat yrkesfolk kan åstadkomma. Ingen skall förmena socialistiska politiker deras tro, men reservanterna är å sin sida ense i sin uppfattning att man inte hjälper skogens och skogsindustrins folk, än mindre hela landet, dess export och försörjning genom att koppla in staten på denna näring och mota undan de enskilda ägarna. Det finns i utskottsutlåtandets recit liksom i motionen en hel del intressanta upplysningar att peka på. Jag skall först beröra några uppgifter beträffande ägarförhållandena för att belysa reservanternas tes att det snarast skulle leda till en försämring att föra över mera mark till staten från det enskilda. Staten har 19 procent av skogsmarken men ger endast 12 å 13 procent av virkesuttaget. Bolagen äger 25 procent av marken men ger hela 30 procent av uttaget. Bondeskogar och övriga enskilt skötta skogar såsom allmänningar och ecklesiastika Det brukar heta att statsskogarnas dåliga bidrag till virkesfångsten beror på att staten har så växtsvaga marker, och något kan väl sägas ligga i detta, men det är också mycket propaganda. Inte är statens skogar särskilt välskötta, i varje fall inte ekonomiskt. Domänverket kan knappast ens betala sina egna utgifter alla år, och de överskott som uppnås är minst sagt blygsamma — när de uppkommer. Inte är bondeskogarna heller särskilt illa skötta. Det är ju i alla fall en fjärdedels miljon människor minst som direkt kan försörja sig helt eller delvis av sin skog, och det är ett bevis så gott som något för en god skötsel. Varken vid internationella jämförelser eller vid en jämförelse med domänverkets skogar kan det sägas att den svenska bondeskogen ligger i lä, än mindre att den är illa skött. Hur det då skall kunna bli ett bättre totalresultat av att föra över all eller en del av skogsmarken från en ägarkategori med ett gott ekonomiskt utbyte till en annan med bevisat dåligt ekonomiskt utbyte är för mig helt obegripligt. Tänk bara om de enskilt skötta skogarna skulle ge avkastning i proportion till domänverkets skogar. Då blev varken reservanter eller motionärer feta. Visst kan man göra gällande att vad som ändå är ganska bra kan göras ännu bättre. Om skogspolitiska utredningen kan lägga fram vettiga förslag, som gör det lättare för bondeskogarnas och bolags och alla andra skogars ägare att höja sina virkesuttag och sitt ekonomiska utbyte, så är det naturligtvis välkommet. Men inte blir det bättre resultat av att införa en sämre äganderättsform. Skogspolitiska utredningens direktiv som de nu är skrivna är åtminstone i det hänseendet så förståndiga att de klart säger ifrån följande: »Ej heller torde anledning föreligga att i förevarande sammanhang ingå på statsskogsbrukets uppgifter och organisation.» Nej, det är nog bäst så för statsskogsbrukets egen skull. Det tål inte för mycket insyn. Det goda för kanske majoritetsutlåtandet med sig att vi får tillfälle att syna statsskogsbruket i sömmarna en liten smula. Det gläder i varje fall jag mig åt. Det rikhaltiga material som återfinnes i reciten till utskottsutlåtandet ger enligt min mening en utomordentlig belysning även åt skogsindustriernas prestationer i vårt lands näringsliv. Med ett avsaluvärde av 13 miljarder kronor svarar dessa industrier för inte mindre än 8 procent av bruttonationalprodukten, och deras förädlingsvärde med 5 å 6 miljarder kronor ger hela 3,5 procent av bruttonationalprodukten. De tjänade in genom försäljning på utländska marknader 6 å 7 miljarder kronor i utlandsvalutor. Hur mycket tjänar t.ex. ASSI in? Några tiotal eller kanske högst något hundratal miljoner kronor. Svensk privat skogsindustri är en stark, expansionskraftig och nästan undantagslöst lönsam näringsgren, tack vare att den är privatägd och privatskött nedifrån råvarustadiet och hela vägen upp ända till de högförädlade produkterna i toppen, när dessa slutligen är placerade på marknader över hela jordklotet. Det är den därför att skogsägare, huggare, körare, lastbilschaufförer, järnvägare, flottare, cellulosaarbetare, maskinskötare, tjänstemän, ingenjörer, direktörer och kapitalägare kan jobbet. Det förvånar mig att motionärerna inte betänkt att den psykologiska reaktionen av deras halvuttalade kritik mot alla dessa människor kan slå tillbaka mot dem själva. Utskottsmajoriteten har kanske haft en något större känsla härför med sitt försiktiga skrivsätt. Men när majoriteten ändå säger om det statliga förvaltningsbolaget och ledningen för den statliga förvaltningsgruppen, att den förutsätts pröva »om ytterligare insatser från dennas sida skall göras på skogsnäringens område», så hade det verkligen varit både klädsammare och blygsammare, om den i stället för »skall» göras hade sagt »kan» göras. Det är klart att jag med allra största intresse tagit del av vad den enda remissinstans som stöder motionärerna och utskottsmajoriteten haft att säga till stöd för kritiken och vilka positiva förslag den vill ge. En uppmärksam läsning av Landsorganisationens remissvar visar enligt min mening endast en positiv punkt, nämligen den att söka förskjuta odlingsgränsen för skogar i Norrland från sydost mot nordväst genom fortsättning av ett redan påbörjat utvecklingsarbete. Det är, tycker jag, en tanke som kan stödjas från alla håll, även från vårt. Jag misstänker i alla fall att det redan ligger mycket privat initiativ bakom detta utvecklingsarbete. Men vill socialdemokraterna mera allmänt stödja detta uppslag, så har det även min välsignelse. Bortsett härifrån och i jämförelse med vad Skogsindustriernas samarbetsutskott och Skogsägarföreningarnas riksförbund har att peka på i fråga om redan utförda prestationer och om framtidsmöjligheter för skogsoch trähanteringen i fortsatt privat ägo, är emellertid Landsorganisationens remissbidrag verkligen påvert. Det är verkligen inte en fråga om vad man skall göra utan en fråga om vad man kan göra. Den privata skogsindustrin kan en hel del, som statens förvaltningsbolag inte kan eller i varje fall ännu inte haft tillfälle att visa sig kunna. Jag tror inte att det någonsin kommer att lyckas. Det förslag i syfte att öka samhällets innehav av skog som motionärerna har vunnit bankoutskottsmajoritetens stöd för är det största och mest vittomfattande socialiseringsprojekt, berörande det största antalet enskilda människor, som presenterats svenska folket sedan socialiseringsutredningens dagar — saliga i åminnelse. Många framstötar har förvisso gjorts i socialistisk riktning, sedan näringspolitiken för några år sedan aktualiserades, men det har ändå varit i sammanhanget till sin storlek begränsade företeelser. Denna gång riktar sig emellertid stöten och hotet mot en stor och viktig folkgrupp i samhället, en folkgrupp som ligger i storleksordningen på över en halv miljon människor. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.